Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig vilket beslutsunderlag jag har haft och vilka bedömningar jag har gjort vid utformningen av rättsväsendets resurstilldelning i budgetpropositionen. Den nya regeringen har sjösatt den mest ambitiösa satsningen någonsin på rättsväsendet. Vi har bland annat annonserat en kraftig ökning av antalet poliser med målet att vi ska ha 20 000 poliser senast 2010. Sammantaget har anslaget till rättsväsendet för 2007 ökat med drygt 1 1⁄2 miljard jämfört med den förra regeringens anslag för 2006. Thomas Bodström är säkert bekant med flera av de underlag jag tagit del av. Den samlade bild som framkommer av Brås statistik visar exempelvis att den förra regeringen inte på något avgörande sätt lyckats förbättra tryggheten i samhället. Jag är övertygad om att Thomas Bodström delar min bedömning att den kraftiga ökningen av antalet anmälda våldsbrott är ett allvarligt problem. Våldsbrotten drabbar dessutom ofta de som redan lever i utanförskap på ett eller annat sätt. För övrigt räcker det med att läsa några lokaltidningar för att få klart för sig att stora delar av den svenska befolkningen under en följd av år har upplevt en försämring av polisens närvaro och synlighet. Det är orimligt att göra någon annan bedömning än att detta har haft en negativ inverkan på tryggheten i samhället, inte minst i de stora områden av vårt land som utgörs av glesbygd. Man behöver alltså inte leta länge för att finna starka argument för de satsningar som vi nu genomför på rättsväsendet. Nu är det viktigt att följa upp satsningarna och se till att de ger resultat.
Herr talman! Det är bra att det kommer fler poliser. Det såg Socialdemokraterna till sex år i rad. Jag är övertygad om att det kommer att bli flera dessa år också. Det är bra. Vi gör olika bedömningar om hur mycket pengar som behövs. Där har den högerledda regeringen uppfattningen att det behövs 1 1⁄2 miljard mer, men man ska då komma ihåg att man anser att brott begångna av små barn kommer att utredas och många andra saker. Men vi får återkomma till vem som har rätt när det gäller bedömningen av hur mycket pengar som behövs till polisen. Vi kan dock konstatera att till skillnad från vad du har sagt år efter år är det mindre pengar från den moderatledda regeringen till domstolar. Det är mindre pengar än vad Socialdemokraterna vill satsa på åklagarna. Det är mindre pengar på kriminalvården. För såväl åklagare och domstolar som kriminalvård är det mindre pengar från den moderatledda regeringen än från Socialdemokraterna. För övrigt är det också mindre än från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Detta rimmar illa med vad Beatrice Ask har sagt tidigare. Vid förra budgetdebatten för mindre än ett år sedan sade Beatrice Ask nämligen att Moderaterna vill lägga 1 1⁄2 miljard mer än Socialdemokraterna på rättsväsendet nästa år, det vill säga det här året. Där hade man alltså fel på 1,2 miljarder. De skulle fortsätta så år efter år. Det är fullständigt felaktigt, och man har ännu inte förklarat för medborgarna varför man så till den grad sviker de löften man har givit. Jag ska ställa en konkret fråga eftersom det finns ett närmare exempel från så sent som i våras. Den budget som hade lagts fram från Socialdemokraternas sida skulle vara 770 miljoner högre. Jag antar att du är bekant med siffrorna. Det skulle innebära en sammanlagd satsning på 331 323 000 000 kr. Det blev inte så. Pengarna försvann någonstans på vägen, Beatrice Ask. Nu är du skyldig att förklara vad mellanskillnaden är. Den är 569 100 000 kr. 569 100 000 kr har på något sätt försvunnit från det att ni lade fram ert förslag i våras till det att ni nu kommer med er första budget. Detta gick ni till val på, ni sade det i våras och i somras och det har alla som har följt debatten sett. De blev lurade. Det var inte riktigt så. 569 000 000 kr har försvunnit bara de senaste månaderna. Låt oss gå tillbaka till det jag sade först. Det skulle alltså bli 1 1⁄2 miljard mer än Socialdemokraternas förslag i år. Det visade sig alltså vara fel på 1,2 miljarder. Förklara nu varför du har sagt att det skulle vara så mycket mera men det alltså blev mindre till domstolar, åklagare och kriminalvård! Och förklara vart de 569 miljonerna tog vägen! Från det att ni i våras sade detta och var överens till och med i alla borgerliga partier om den gemensamma budget som då lades fram - Beatrice Ask, lyssna nu! - har det alltså försvunnit 569 miljoner. Förklara det och tala om varför ni går till val på någonting annat och gör någonting helt annat när ni sedan lägger er första budget!
Herr talman! Jag ska gärna säga att när man snurrar runt med siffror är det mycket som far emellan. Faktum kvarstår - om jag får börja i den delen - nämligen att vi gör en mycket stor satsning på polisen. Det är riktigt att det finns diskrepanser framför allt jämfört med den motion som vi lade fram för ett år sedan. Det beror naturligtvis på att man inte kan hoppa över det faktum att man har en gällande budget som man utgår från när man lägger fram sitt förslag. Det är också så att man när man lägger en budgetproposition är tvingad att utgå från det underlag som finns på departement och annat och jämka med den situation som är. Samtidigt förhandlar man. Det är väl riktigt att det finns skillnader sett till en tidigare motion i förhållande till vad budgetpropositionen gäller. Men faktum kvarstår: I den budget som nu ligger har vi med hela den satsning på utbildning och anställning av poliser som utlovats och ytterligare åtgärder. Vi ökar budgeten på en rad andra områden. Sammantaget är detta en budgetökning som är mycket mycket stor. Sedan kan man leka med siffrorna fram och tillbaka, och det är det som Thomas Bodström gör. Men det är också så att det fortfarande är otroligt stor skillnad mellan vad alliansen nu satsar på polisväsendet och vad Socialdemokraterna är beredda att anslå. Det går inte att göra ett eller annat anslag och säga: Här har vi mer. Det har vi ju inte sett mycket av. Tvärtom är det så att det budgetförslag som Socialdemokraterna har presenterat innehåller nästan ingenting alls därutöver. Skillnaderna är alltså fortfarande desamma. Det innehåll som vi hade i valrörelsen ligger fast, och det är det som vi kommer att genomföra under den här perioden.
Herr talman! Vi tar det väldigt enkelt, Beatrice Ask. Det ni sade var att ni skulle lägga 31 miljarder 323 miljoner kronor. Så blev det inte. Det fattas 569 100 000 kr. Förolämpa inte åhörarna genom att stå här och säga någonting helt annat! Tala om vart pengarna tog vägen! Varför blev det mycket mindre än det man gick till val på? Jag vet att ni har satsat pengar, precis som andra partier gjort. Det är inte det jag vill höra, utan jag vill höra vart pengarna tog vägen. Varför är det 569 100 000 kr mindre? Bara den frågan vill jag höra ett svar på - ingenting annat! Svara gärna nu bara på den frågan!
Herr talman! När man gör en budget då man sitter i opposition och när man gör en budget i departementet utgår man alltid från gällande budget och lägger därutöver. Man kan aldrig hoppa över att saker händer däremellan, mellan den budget man lägger och ett halvår eller ett år senare. Siffrorna kan gå både uppåt och nedåt. Det viktiga är skillnaden mellan vad ni anser är nödvändigt och det innehåll och det man vill åstadkomma. I det fallet vågar jag påstå att vi inte gett oss en tum när det gäller vad vi ska genomföra. Möjligen har det på ett eller annat område gjorts bedömningen av mig och mina medarbetare att vi klarar det med något mindre resurser än vad vi befarade när vi gjorde den förra motionen. Att siffrorna inte stämmer helt och hållet må vara hänt, tycker jag. Det viktiga är att det vi har utlovat i form av insatser, förstärkningar, åtgärder och innehåll ligger fast. Vi återkommer till de här budgetresonemangen. Men jag hoppas att det framför allt är prognoser och bedömningar av framtida behov och inte något slags historisk matematikövning vi ska ägna oss åt när vi om några veckor har budgetdebatt.
Herr talman! Nu frågar jag för tredje gången. Det gäller alltså någonting som ni i våras sade skulle ske till år 2007, och då fattas det 569 100 000 kr. Det handlar inte om att några siffror kan bli lite annorlunda, utan det handlar om 569 miljoner kronor som du under några veckor har sett till att rättsväsendet blivit lurat på. Ni har gått till val på någonting som ni sade i våras. Du kan uttryckligen läsa vad ni sade i våras: Detta kommer att ske om de borgerliga partierna vinner. Detta visade sig vara en bluff. 569 100 000 kr försvann. Du är faktiskt skyldig medborgarna en ursäkt eller i alla fall en bra förklaring om vart de här pengarna tog vägen.
Herr talman! Jag tycker att Thomas Bodström är skyldig att berätta för väljarna varför han inte vill genomföra de förstärkningar och förbättringar som vi från alliansregeringens sida föreslår och som vi har budgeterat pengar för. I det socialdemokratiska alternativet finns ju inte pengarna. Jag har däremot sagt att det är riktigt att det finns skillnader i siffror. Men man kan inte rycka en siffra från ett budgetförslag till ett annat, utan man måste faktiskt titta på innehållet och bedömningarna. Möjligheten att göra en träffsäker bedömning är något lättare med 350 anställda på ett justitiedepartement plus Finansdepartementet än om man har en handläggare till sin hjälp i riksdagen. Men det är möjligt att Thomas Bodström kommer att lyckas bättre än jag gjorde i riksdagsarbetet.